Herr talman! Jag är tyvärr förhindrad att uttala mig om huruvida jag jag stämmer in på beskrivningarna på Dagens Nyheters ledarsida, och det uteslutande av det skälet att jag ännu inte har haft möjlighet att ta del av Dagens Nyheters ledarsida. Jag har riktat kritik på viktiga punkter emot förslaget. Det är kritik som hade gjort att om det hade varit ett helt färdigt och definitivt förslag hade jag näppeligen röstat för det i dag. Nu är det inte det. Nu kommer det att ske ytterligare beredningsarbete. Det är jag måhända som nykomling naiv nog att ta fasta på. Socialdemokraterna har ju valt att inta samma position som de har gjort i varje större ärende som kammaren har behandlat sedan höstens val, nämligen att säga nej och egentligen bara nej. De har sagt nej till indragning från den kommunala sektorn, nej till skattestopp, nej till slopad Robin Hood-skatt och nej till justering till följd av slopade schablonavdrag. Ni uttalar er oro för att de slopade specialdestinerade statsbidragen kommer att leda till att styrningsmöjligheterna av kommunerna minskar. Ni är ännu mer anhängare av en barnomsorgslag än t.o.m. Bengt Westerberg. Ni säger nej till ändrade utbetalningsrutiner, i varje fall nu -- gärna i morgon. Ni vill ha en ännu mer långtgående inkomstutjämning i systemet än den som regeringen har föreslagit. På en punkt delar jag uppfattningar som har kommit till uttryck i de socialdemokratiska reservationerna. Det är att behovet av en expertgrupp är ett tecken på bristerna i förslagen om kostnadsutjämning. Min slutsats av det blir dock inte, jag försökte markera det i mitt inlägg, att vi skall lägga hela omläggniningen av statsbidragsystemet till kommunerna på is. Om jag hade tyckt det hade jag förstås kunnat ansluta mig till Socialdemokraterna. Herr talman! Om det avslutningsvis är så att man känner oro för hur tillväxtregionerna, och framför allt storstadsregionerna, behandlas av regering och riksdag är inte det mest näraliggande att falla Per Olof Håkansson i armarna. Han är representant för det parti som kanske mer än något annat representerar begreppet storstadsfientlighet.
Herr talman! Det är lätt att svepa kring sig argument och påstå att någon representerar storstadfientlighet. Det hade varit välgörande om vi också hade kunnat få ett eller annat exempel på det. Men vi kanske inte skall ha den debatten här. Herr talman! Med den här repliken vill jag bara ha sagt att det är dags att sluta odla den myt som tycks vara på väg in i debatten om att Socialdemokraterna säger nej till den här reformen. Det gör vi alltså inte. Vi säger ja till principen om ett samlat statsbidrag. Vi säger ja till detta med en snabbare utbetalning av kommunalskattemedel. Vi känner oro för den fördelningsnyckel, det utbetalningssystem och de övergångsregler som man har fört till systemet. Mycket av Mikael Odenbergs anförande var ju just kritik mot detta. Därför förvånar det mig att vi inte kan hitta en gemensam diskussionslinje som skulle lösa de problem som Mikael Odenberg så förtjänstfullt pekar på.
Herr talman! Skillnaden mellan mig och Per Olof Håkansson är ju att jag riktar kritik mot ofullständigheter i förslaget. Men jag har också tilltro och förhoppningar till möjligheterna att rätta till skevheter under den fortsatta resans gång. Per Olof Håkanssons reflexmässiga reaktion är att säga nej till alltihop just nu. Ni kan instämma i litet principer och säga att man får titta på det här så kanske man kan göra något i morgon. Den politiken innebär ju också att man, enligt min mening, skjuter nödvändiga systemförändringar och nödvändiga avregleringar av den kommunala sektorn på framtiden. Jag tror att det är olyckligt för landets vidkommande. När det sedan gäller storstadsfientligheten är det inte någon hemlighet -- det är inget jag vill undanhålla för Per Olof Håkansson -- att hans parti i regeringsutövning har haft en mycket njugg inställning till storstäderna, inte minst till den region vi nu befinner oss i. Jag kan bara ta ett exempel: Den särskilda investeringsavgiften som man lade på byggande i Stockholm. Den fick Mats Hulth att gå ut och närmast skryta med hur många sysselsättningstillfällen man hade hindrat i Jag har den uppfattningen att det finns brister i regeringens proposition, men jag har också uppfattningen att de bristerna är möjliga att rätta till. Annars hade jag inte röstat för propositionen.

Herr talman! Nu lämnar vi storstaden. Låt mig börja med ett snabbt konstaterande att jag i grunden är positiv till att minska detaljstyrningen av statsbidragen till kommunerna. Jag tror att kommunpolitikerna kan, och jag tycker att de i stor utsträckning bör, ta ansvaret för de pengar som de behöver för sin verksamhet. Det jag vänder mig emot är att det har varit en sådan brådska med det här förslaget att man inte hunnit med att ta rimliga hänsyn till verkligheten ute i kommunerna. Till de kommuner som blir rejält tilltufsade, om regeringens förslag går igenom, hör Gotland. Skulle hela minskningen kompenseras med en skattehöjning, skulle den bli någonting kring 2:80 år 1995. Inom parentes kan jag nämna att vi i dag för kommunal och landstingsuppgifter betalar Samtidigt låter man utan att blinka sju av landets rikaste kommuner eller rättare sagt de sju rikaste kommunerna i landet gå fria från effekter av utjämningen mellan kommunerna. Någonstans i den här brådskan glömde man rättvisan. Herr talman! Jag vill ta ett aktuellt exempel på de särskilda svårigheter vi har. Gotlands kommunfullmäktige har i dag -- jag hoppas att de är färdiga vid det här laget -- med vånda, vågar jag påstå, fast jag inte var med, fattat beslut om att slutföra sin hittills största investering, om och tillbyggnaden av Visby lasarett. För 57 000 invånare är det ett i vissa avseenden onödigt stort och måhända onödigt välutrustat sjukhus. Det är medvetet. Vi gör det för att vi inte har någon väg som går till något annat sjukhus. Vi gör det för att vi lever i en sådan situation att väderleksförhållanden kan stänga flygtrafiken till och från Gotland i timmar och, om det vill sig illa, i dagar. Vi gör det för att de hundratusentals turister som varje år kommer till vår ö måste få hjälp, när de bryter benen, får akut blindtarmsinflammation eller vurpar med motorcykeln. Jag nöjer mig, herr talman, av hänsyn till den sedvanliga avslutningsbrådskan i kammaren, med detta enda exempel på vad vi gotlänningar försökt lansera som ö-faktorn. Det finns mycket annat att ta upp, och det ger sig egentligen självt att det här har effekter också på t.ex. arbetsmarknadsområdet, utbildningen och transporterna. Men jag avstår, herr talman, och jag gör det därför att ni har hört det här förr. Det är argument som har framförts till företrädare för samtliga partier, med viss slagsida för dem som ingår i dagens regering. Kjell Ericsson hade uppenbarligen hört, visade hans inlägg, men han hade antingen inte förstått eller åtminstone inte dragit konsekvenserna. När vi har framfört det här har vi fått, för all del litet svävande men dock vad som uppenbarligen avsetts vara lugnande besked: Visst skall vi ta hänsyn till era särskilda förhållanden. Sedan åkte de hem, utredare och partiledare och vad de nu var som gav oss sådana fagra ord på ort och ställe. De var utom syn och hörhåll den dag det stod i tidningarna att det inte blev någon ö-faktor. Det blev inget hänsynstagande till den speciella glesbygdsstruktur som vi har på Gotland. Det bidde ingenting, som skräddaren sade. Herr talman! Jag tar en sista chans och vädjar till de Gotlandsvänner som jag vet finns i riksdagen: Ha inte så bråttom! Och särskilt till de centerpartister som åtminstone brukar tala om regionalpolitik, och som i nästa vecka skall vara välkomna till Gotland för sina stämmor, vill jag säga: Låt oss ge kommunerna den penningpåse med samlade bidrag som de vill ha från 1993, och låt oss sedan på parlamentarisk grund utarbeta ett rättvisare system och en s.k. fördelningsnyckel för kommande år! Och stöd de socialdemokratiska reservationerna! Av hänsyn till riksdagens arbete skall jag inte yrka bifall till fler reservationer än till dem som det redan har yrkats bifall till.

Herr talman! När riksdagen i dag skall besluta om förändringar i den statliga stödgivningen till kommuner och landsting, har detta föregåtts av ett omfattande arbete i kommunalekonomiska kommittén. Där hade man listat olika faktorer som påverkar möjligheterna till en utjämning mellan olika delar av vårt land. Bland de många kritiska remissinstanserna återfinns Gotlands kommun, som mycket tydligt angivit de skillnader som ligger i att bedriva kommunal verksamhet på en ö som Gotland jämfört med andra kommuner med sammanfallande gränser. Gotlands kommun är en av de kommuner som hårdast drabbas av regeringens och nu också finansutskottets förslag. Det strukturindex som kommittén använde sig av borde ha varit utformat så att Gotland fått kompensation för ö-läget genom införande av en särskild ö-faktor. Det har också sagts från kommittén att det går att belägga att Gotlands kommun blir speciellt drabbad vid en generell tillämpning av de nya reglerna. Ändock avstår kommittén, regeringen och nu utskottet från att ta någon hänsyn till det speciella läget för Gotland. Detta är enligt min mening anmärkningsvärt och ur regionalpolitisk synpunkt helt oacceptabelt. Jag skall här inte ta kammarens tid i anspråk för att påpeka alla de skäl som det finns att anföra för en speciell ö-faktor, men nio mil skiljer Gotland från fastlandet, ett avstånd som på land inte är långt. Nio mil Östersjöhav blir ett avstånd som i stor utsträckning isolerar Gotland från resten av Sverige. Vi kan inte bygga upp någon kommunal service i samarbete med någon grannkommun och på så sätt bli kostnadseffektiva. Vi måste på varje område ombesörja vårt eget behov -- och på sommaren också ett starkt utbyggt behov. Detta kostar, och det borde vi kompenseras för. I min motion Fi75 har jag pekat på nödvändigheten av att en särskild ö-faktor införs för Gotland och även försökt att precisera värdet av denna till ett bidrag på 20 milj.kr. för 1993 och 60 milj.kr. för året därpå. Dessa 20 miljoner skall då ställas i relation till de 75 miljoner som blir det faktiska bortfallet för kommunen nästa år. Vi har i dag en förhöjd grundgaranti utifrån en särskild ö-faktor. Det är alltså ingen ny princip som man skulle behöva sjösätta. Det hade varit naturligt, riktigt och rättvist att systemet fått gälla också fortsättningsvis. Visserligen hänvisar nu utskottet till en expertgrupp och en parlamentarisk referensgrupp som skall studera utvecklingen och ge förslag om förändringar där det blir klara snedeffekter. Det har jag krävt i min motion, men jag anser också att glesbygdsfaktorn måste ges en annan utformning med ökad vikt och där en särskild faktor för ö-läget ingår i indexet. Men eftersom expertgruppen skall arbeta med sikte på 1995 så tvingas Gotland nu i två år att leva med ett för regionen orättvist system. I fullt medvetande om att särbehandling måste förekomma låter man generella principer bli gällande fullt ut. Om detta beror på brist på tid, brist på intresse eller annan typ av ovilja vet jag inte -- men det är svårt att helt frigöra sig från tanken att Gotland är så litet att det inte är mycket att bry sig om. Herr talman! Detta skall inte uppfattas som något allmänt gnällande, men Gotlands geografiska läge kommer nu och i fortsättningen att kräva speciella statliga insatser, inte minst ekonomiska, om vi i denna del av Sverige skall ha en med övriga svenskar jämförbar levnadsnivå. Jag yrkar bifall till min motion Fi75, yrkande 2.

Herr talman! I båda de senaste anförandena har öfaktorn berörts. Det är, som har sagts här, en av de frågor som expertarbetsgruppen kommer att särskilt belysa. Den skall ta ställning till hur en eventuell sådan faktor inom strukturindex skulle kunna konstrueras.

Även där tar övergångsreglerna hand om de ''extrema'' värden som har kommit fram. De kommer ju inte till uttryck för åren 1993 och 1994. Däremot har alla körningar beträffande strukturindex för Gotlands del visat att kommunen i dag i relation till andra kommuner kanske har för höga statsbidrag. Det är obestridligt att även Gotland, tillsammans med en lång rad andra kommuner, skulle kunna ta en teoretisk förlust på

Herr talman! Jag har uttalat viss kritik mot det som också jag vill kalla ofullständigheten i förslaget. Inte riktigt alla experter är övertygade om att de övergångsregler som det här talas om ger den utdelning som en del vill att övergångsreglerna skall ge. Jag har naturligtvis en tilltro till att regeringen återkommer och rättar till det som är fel, men jag hävdar ändå att det faktiskt återstår att se om övergångsreglerna hjälper oss över det bortfall som de facto är framräknat för 1993 och 1994.
Herr talman! Jag reagerade när Gunhild Bolander sade att utskottet avstår från att ta hänsyn till Gotland. Utskottet avstår inte, utan det är den borgerliga majoriteten i utskottet som avstår, när den sjösätter sin princip om att detta skall genomföras till varje pris. Så låt oss gemensamt arbeta får en bättre fördelningsnyckel. Jag hälsar Gunhild Bolander mycket välkommen till att när och om hennes ursprungliga förslag faller ansluta sig till de socialdemokratiska reservationerna. Det skulle lända mig till glädje, Gunhild Bolander till heder och gotlänningarna till nytta.
Herr talman! Vi är två ledamöter från Gotland, och även om vi går fram tillsammans lär det inte bli något utslag som ger en majoritet för oss i den här frågan. Jag tänker begära votering om det förslag som jag har lagt fram i min motion.
Herr talman! Jag kan trösta Gunhild Bolander med att vi i den här frågan inte står ensamma. Vi har åtminstone den socialdemokratiska gruppen bakom oss.

Herr talman! Gemensamma europeiska forskningsprojekt har visat att det regionala och lokala självstyret i Sverige har djupa historiska rötter, som är unika jämfört med traditionen i det kontinentala Europa. Man brukar förklara detta med att skogsbönderna i Sverige var relativt sett mer självständiga i och med att de kunde försörja sig själva i skogen när fogdarnas förtryck blev för hårt. Man har också visat att sockenstämmorna och andra lokala folkmöten här var mer betydelsfulla än motsvarigheterna i det övriga Europa. I princip är också jag anhängare av att kommunerna själva får bestämma över sina pengar. Principen med penningpåsar är riktig. Men regeringens budskap är, liksom för övrigt också den föregående regeringens var, dubbelbottnat. Man konfiskerar pengarna, man förbjuder kommunerna att höja skatten och man tolkar EES-avtalet så, att kommunerna i princip skall förbjudas både att driva näringspolitik och att sköta sin egen upphandling på det sätt som de själva väljer. Regeringsledamöter beskärmar sig också över att kommuner inte lever upp till solidaritet mot handikappade och att man stänger bibliotek. Jag tycker att man ibland kan komma att tänka på en gammaldags patriark i ett äktenskap. Jag föreställer mig då att regeringen är patriarken. Han drar in på hushållskassan och förbjuder hustrun -- kommunen i den här liknelsen -- att ta ett eget jobb, men klagar samtidigt över att han inte får kalvstek till lördagsmiddagen. Dubbelmoralen framgår också av det utskottsbetänkande som vi skall behandla i morgon, när man ser på den kommunala volymtillväxten jämfört med den statliga. Nästa år skall vi, om regeringens och utskottsmajoritetens beräkningar slår in, få en statlig konsumtionstillväxt som visserligen minskar något, men mindre än vad den kommunala konsumtionstillväxten dras ner. Trots allt tal om det stora budgetunderskottet och besparingarna som man skryter oerhört mycket med lyckas man alltså inte alls spara på den statliga verksamheten lika mycket som man tvingar kommunerna att dra ner på sin verksamhet, samtidigt som man hela tiden överför ökat ansvar till kommunerna. Man låter generalerna, den statliga byråkratin och kungahuset, för att ta ytterligare ett exempel, sitta i orubbat bo och få ökade anslag, samtidigt som man drar in på anslagen till daghemmen, biblioteken och vårdcentralerna. Kommunernas problem är generella, och jag vill inte delta i en huggsexa där olika kommuner angriper varandra med argument om vem som är mest eller minst gynnad, men jag kan ändå inte låta bli, efter att ha hört Mikael Odenberg tala om Stockholm, att framhålla att jag tror att problemen i den andra två storstäderna, Göteborg och Malmö, faktiskt är större. Det är visserligen sant, som Odenberg sade, att en stor del av skatteinkomsterna kommer härifrån Stockholm, men det beror ju bl.a. på att ni stockholmare -- för det finns väl några sådana här -- faktiskt har hela den väldiga statliga apparatens inkomster att plocka in till kommunkassan. Det är faktiskt en grundläggande skillnad vid en jämförelse mellan Stockholm och de andra stora städerna. Därmed vill jag inte på något sätt förringa problemen i Stockholm. Om man jämför med de regler för statsbidrag som gällde 1981, finner man att Göteborgs kommun fram till 1990 genom statliga indragningar förlorat ett belopp motsvarande 7:20 kr. i kommunalskatt. Motsvarande genomsnittssiffra för alla kommuner och landsting var 4:50 kr. Enligt Svenska kommunförbundet är Göteborg -- vid sidan av Malmö, Gotland, som har diskuterats här, och några Norrlandskommuner i särklass hårdast drabbad av skattereformen. Göteborgs kommun har faktiskt också försökt spara. Volymtillväxten mätt i kommunalkonsumtion låg under 80-talet i genomsnitt 1 % under genomsnittet för alla kommuner och landsting, trots att vi har haft extremt stora s.k. storstadskostnader. År 1990 minskade volymen i den kommunala verksamheten i Göteborg med 1/2 % jämfört med +1,6 % i genomsnitt i landet. Förra året stod vi på plus minus noll medan genomsnittet i landet var +2,3 %. I årets budget räknar man med att under de närmaste två tre åren förlora 6 000--7 000 kommunala jobb. Det är fråga om människor som till mycket stor del går rakt ut i arbetslöshet. Det förslag som vi behandlar här i dag har man i Göteborg räknat på. Jag avser då också de förslag som vi skall diskutera i morgon. Det handlar om att vi i Göteborg förlorar en halv miljard redan i år, nästan 1,3 miljarder 1993 och 810 miljoner 1994. Sammantaget rör det sig om en förlust om mer än Göteborgs kommunstyrelses ordförande moderaten Johnny Magnusson sade i januari efter presentationen av finansplanen att om alla de här förslagen gick igenom här i riksdagen, skulle Göteborg upphöra att vara ett fungerande samhälle. De förslag som vi behandlar i dag och i morgon är bara en bråkdel mindre dåliga för Mot den bakgrunden har vi i Vänsterpartiet föreslagit att en Göteborgsmotion väcks gemensamt för att uppmärksamma de speciella problemen i Göteborg. I januari fanns det ett stort intresse -- åtminstone sade man i andra partier att man kunde tänka sig att väcka en sådan motion. Vi återkom till frågan i samband med behandlingen inför dagens och morgondagens diskussioner. Men då hade intresset svalnat. Det blev inget av det hela. Jag är ändå optimist. Jag tror att samstämmigheten växer i alla partier om att man motsätter sig den behandling som man blivit utsatt för från statens sida. Det gäller alltså både den förutvarande och den nuvarande regeringen. Man kan faktiskt i dag höra t.o.m. diskussioner om vad vi över huvud taget skall ha staten till. Jag kommer i det sammanhanget att tänka litet på de medeltida skogsbönderna. Det förs alltså diskussioner i kommunerna. Man säger: Vi kanske rent av skulle kunna försörja oss bättre på egen hand. Man vänder på det hela i den eviga diskussionen om att staten generöst delar ut bidrag till kommunerna. Kommunerna gör faktiskt också mycket stora inbetalningar till staten. Förr eller senare når man fram till en balanspunkt där frågan ställs om behovet av staten. Jag talar som vore jag representant för kommunerna, eftersom jag fortfarande litet grand känner mig som en sådan. Jag har ju länge suttit i kommunstyrelsen i Det jag här har sagt innebär att jag har samma yrkande som det Lars-Ove Hagberg tidigare framförde. Jag yrkar alltså bifall till Vänsterpartiets motion.

Herr talman! Det var en intressant historisk redogörelse och tillbakablick, Johan Lönnroth! Jag tycker att det är viktigt att poängtera att den kommunala självstyrelsen i Sverige är viktig. Genom att förverkliga det förslag som vi är beredda att fatta beslut om i dag tycker jag att vi också slår vakt om den kommunala självstyrelsen. Jag tycker också att det är viktigt att säga att flera från utskottsmajoriteten tidigare i debatten har framhållit hur viktig den kommunala verksamheten är. Kommunerna spelar en viktig roll i svensk samhällsekonomi. Det gäller då inte bara att balansera de ekonomiska bekymren -- något som vi varit inne mycket på -- utan också, givetvis, att ge bra service, omsorg och omvårdnad. Jag håller med Johan Lönnroth när det gäller det som han säger om problemen med storstäderna. Själv kommer jag från en av landets storstäder -- i varje fall kallar vi i Malmö vår stad för storstad. Utskottet har tillgodosett våra önskemål och beaktat de synpunkter som har kommit fram. Det gäller då Mikael Odenbergs synpunkter beträffande Stockholm, Johan Lönnroths synpunkter beträffande Göteborg och även Malmös problem. Vid den fortsatta behandlingen kommer det som sagts här att vägas in, och de synpunkter som har förts fram kommer att beaktas. Däremot finns det inget som säger att man löser vare sig mindre eller större kommuners problem genom att höja skatten; det kan jag lova. Själv bor jag i en kommun där skatten både höjts -- men problemen var lika stora trots skattehöjningen -- och sänkts. Nu efter skattesänkningen är problemen måhända något mindre, men de är ändå ganska ansenliga. Skattehöjningar av något slag löser alltså inte kommunernas problem, Johan Lönnroth! Därför är det så viktigt att fatta det här aktuella beslutet i dag. Det nya statsbidragssystemet ger ökade möjligheter och slår vakt om just den kommunala självstyrelsen. Kommunalmän och kommunalkvinnor kan i högre grad fatta beslut utan styrande detaljregler. Jag tycker att detta är oerhört viktigt. Jag tror inte att vi bara skall tala om bekymmer och problem jämt och ständigt, utan vi skall nog också säga att det finns mycken kraft ute i kommunerna. Jag tänker då på bl.a. Göteborg och Malmö. Jag har läst en rapport från Kommunförbundet om det kommunala daghemmet Månskenet i Norrtälje. Där har föräldrarna fått välja öppettider och inriktning. Personalen har anställts på givna premisser. Resultatet är att kommunen har minskat sina kostnader med 38 %. Daghemmet har en bra pedagogisk verksamhet. Man erbjuder en större valfrihet, och kostnaderna minskar. Det är alltså inte bara fråga om bekymmer, Johan Lönnroth!
Herr talman! Olle Schmidt säger att utskottet har beaktat storstädernas synpunkter. Det skulle vara intressant att få veta om Olle Schmidt har talat med sina egna partikamrater i t.ex. Göteborg och Malmö. Jag har hört exempelvis Rune Zachrisson, folkpartistiskt kommunalråd i Göteborg, uttala sig ganska hårt om de förslag som vi behandlar här i dag. Jag tror inte att partikamraterna har samma uppfattning. Men det är möjligt att de inte säger offentligt i dag vad de tycker. Tidigare har jag i alla fall hört dem säga något helt annat. Jag tycker också att det är mycket problematiskt med kommunala skattehöjningar. Bl.a. är kommunalskatten inte progressiv. Progressiviteten i det statliga skattesystemet har dock successivt trappats ner. I Göteborg har vi lagt fram förslaget att kommuner skall få rätt att ta ut en progressiv kommunalskatt. Men det förslaget har avvisats av samtliga andra partier i Göteborgs kommun. När det sedan gäller detta med att utveckla andra former för kommunernas effektivisering av den egna verksamheten anser också jag att det är väldigt viktigt att kommunerna har möjlighet att utveckla alternativ, införa nya former och konkurrera med privat verksamhet. Därför är det utomordentligt förvånande att också företrädare för t.ex. Folkpartiet tydligen kan tänka sig att ställa upp på de nya regler som skall införas via EES avtalet. Det kommer att innebära att en mycket stor hämsko läggs på kommunerna när det gäller deras möjligheter att bedriva en aktiv och fri näringsverksamhet. Det är faktiskt innebörden av de regler som man tänker skriva in. Det framgår av den proposition som vi just har fått att behandla här i riksdagen.
Herr talman! Övergångsbestämmelserna, som vi flera gånger tidigare har varit inne på, ger de kommuner och städer som drabbas litet hårdare möjligheter att finna nya former under den aktuella perioden. Det handlar ju om en tvåårsperiod. Expertgruppen -- kompletterad, som utskottet nämnt, med referensgruppen -- kommer att se över förhållandena och se till att det inte blir en alldeles orimlig situation i olika kommuner. Vi var inne på den saken tidigare. Det gällde då exempelvis Gotland. Men det gäller också storstäderna. Det är roligt att höra Johan Lönnroth tala så varmt om detta med konkurrens. Jag tycker att det är alldeles utmärkt. Konkurrenskommittén har ju en rad förslag på detta område, och dessa förslag kommer vi senare att få behandla. Jag hoppas att vi kan komma överens. Men jag är tveksam med tanke på framlagda förslag. Om jag förstått det hela rätt skulle Malmös bussbolag kunna köra bussarna i Lund och Lunds bussbolag kunna köra bussarna i Malmö. Om det är det som avses med kommunal konkurrens är det kanske inte riktigt vad jag tänkt mig. Men vi får väl återkomma till detta när frågan framgent skall behandlas.
Herr talman! Jag vill bara ge ett exempel på vad det här med kommunal konkurrens kan betyda. Vi i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslog för inte så länge sedan att en kooperativ skola skulle införas i en stadsdel i Göteborg. Det förslaget bekämpades länge. Men nu har man tydligen kommit en bit på vägen. Nu skall det bli en sådan skola. Det är som sagt ett exempel bland flera. Problemet med den borgerliga politiken är att man inte vill ha olika alternativ. Vad man vill ha är privatisering. Man vill alltså sälja ut den kommunala verksamheten. I längden bidrar det dock inte till en förbättrad konkurrens.

Herr talman! Ärade kolleger! Flera i mitt parti som representerar våra storstäder hade velat ställa upp i den här debatten, men vi vill inte förlänga en debatt så sent under riksdagsåret. Vi vill trots detta mycket kort ta upp behandlingen av storstadskommuner. Under min korta tid här i riksdagen har jag märkt att det inte är populärt att tala för tätbygder. Man kan tala för alla kommuner och alla samhällen, men det är inte populärt att tala för tätbygder, och det är nästan förbjudet att tala för Stockholm. Den kommunalekonomiska kommitténs förslag till fördelning av de statliga bidragen har på ett nästan groteskt sätt missgynnat storstadskommunerna. Inte minst den stora betydelse som man tillmätte klimatfaktorn bör nämnas i det här sammanhanget. Vi som kommer från storstäderna uppskattar att regeringen gör en ansats att korrigera dessa ganska grova felaktigheter. Vi utgår från att den expertgrupp som har tillsatts skall ta hänsyn även till storstadskommunernas särskilda problem. Vi utgår också från att regeringen kommer att beakta att Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med andra kommuner och landsting har en högre andel ensamstående, narkomaner, prostituerade, HIV sjuka och fasta invånare av utländsk härkomst, vilket medför särskilda kostnader för tolkservice bl.a. hos oss på sjukhusen och för hemspråksundervisning. Vi har ett större antal utländska besökare, som enligt internationella avtal har rätt till vård vid akut insjuknande. Storstäder har högre kostnader för barnomsorg per barn och högre byggkostnadsindex. Över hela världen är andelen utslagna, de sociala kostnaderna och konsumtionen av sjukvård per capita väsentligt högre i storstäderna, och vi måste erkänna att så är fallet även i Sverige. Det ställs mycket stora krav på storstädernas socialhjälp, sjukvård, åldringsvård, omsorg, skola, annan undervisning och trafik. Jag vill påminna om att storstadskommuner, inte minst landsting, redan har bidragit -- kanske mer än andra -- genom reduceringar av statliga bidrag, men jag vill framför allt peka på bortfallet av inkomster från beskattning av juridiska personer, som redan klarades av under tidigare riksdagsperioder, samt höjda schablon och sparavdrag. För Stockholms landstings del har detta lett till bortfall av totalt över 6,5 miljarder i årligt resursutrymme eller över 5 skattekronor. Vi som representerar storstäder utgår från att regeringen i det fortsatta arbetet beaktar storstadsregionernas särskilda villkor. Det är angeläget att storstäder inte får en väsentligt sämre service för sina invånare än resten av landet. Nu har jag försökt fatta mig väldigt kort. Tack så mycket!

Herr talman! Helst skulle jag vilja säga: ingen. Jag medger att det är med stor vånda och tvekan som jag ser att den nuvarande regeringen fortsätter de tidigare regeringarnas politik att minska de statliga bidragen. Jag måste säga att jag har svårast för minskningen av landstingens resursutrymme med 2,3 miljarder. Jag tror att kommunerna har något bättre utrymme för att klara av neddragningarna. Vi måste se på vad som är anledningen till att just landsting och kommuner drabbas. Anledningen är att alla våra förmåner -- som i Sverige förekommer i ganska rikliga mängder -- försvaras av mycket starka intresseorganisationer. De som är svaga i vårt samhälle har svårt att hävda sig i debatten. De kan inte bilda intresseorganisationer på samma sätt och anställa ombudsmän och pressekreterare som är duktiga på allt detta. Det är kanske därför vi inte vågar ge oss på andra utgifter, bl.a. 336 miljarder i direkta transfereringar. Indragningarna drabbar därför i stället landsting och kommuner.
Herr talman! Det är ju nu som Jerzy Einhorn, jag och övriga ledamöter av kammaren ställs inför det politiska avgörandet. För Jerzy Einhorns del handlar det om att välja mellan att följa de uttalanden som fälldes av kds och Jerzy Einhorn i valrörelsen eller att följa den borgerliga regeringens konstruerade rutin för indragningar av just det som Jerzy Einhorn och kds ständigt talar om behovet av, dvs. satsningar på vård och omsorg. Det är i kväll valet skall träffas.
Herr talman! Det är sant att det nu som avgörandet träffas, men vi skall inte glömma att tidigare regeringar från landstingen har dragit in ca 35 miljarder i resursutrymme. Jag tror som jag har sagt att det finns utrymme i kommunerna för fortsatta rationaliseringar. Jag tror att det är svårare i landstingen. Jag ser därför med tillfredsställelse på att regeringen under 1993 återför åtminstone 1,5 miljarder för att lindra den här övergången.

Herr talman! Ärade ledamöter! Effektiviseringspotentialen i kommunerna står på dagordningen, och detta har debatterats mycket. Jag vill dock kommentera äldreomsorgen i detta perspektiv. Många har hävdat att ingenting finns att hämta då det gäller rationaliseringar inom området vård och omsorg. Detta är både rätt och fel. Jag skall be att få citera Grönköpings Veckoblad: Vad rätt du sade fast det var fel. Det är alltså rätt om man ser till de nuvarande spelreglerna. ÄDEL-reformen som har genomförts har tvärtom gjort det svårare för kommunerna. Det är sant att sjukhusen har fått en bättre situation, men ute i kommunerna har situationen blivit sämre för våra äldre medborgare. Dessa äldre medborgare kan inte protestera. På det området kan vi alltså inte spara några pengar. Men det är också fel att säga att det inte går att rationalisera inom vård och omsorg. Det skulle kunna gå om man toge det totala finansiella läget under övervägande, men då måste man ge sig in på mycket stora ingrepp. Jag skall här be att få komma med ett citat till, nämligen vad Cato i Romarriket alltid sade: För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. Jag har många gånger i debatten hävdat att man borde avskaffa dubbla och tredubbla huvudmannaskap, och nu gör jag det igen. Det är nämligen så att stat, landsting och kommun har ett delat ansvar, och därför finns det ingen som kan ta det totala, ekonomiskt optimala ansvaret för en billig och bra vård. Jag kan ta ett exempel. Man vet att varje patient inom långvården kostar mellan 2 000 och 3 000 kr. Det är dyrare på sjukhus, billigare på långvården men allra billigast skulle det vara på ålderdomshem. Men dessa har ännu inte byggts upp. Nu har man upptäckt att man måste återuppbygga ålderdomshemmen. På vägen dit skulle man kunna uppmuntra privata initiativ. Jag har dragit exemplet från Sollentuna kommun, som inte vill ta ett anbud på 1 000 kr. för full ålderdomshemsvård trots att det i själva verket kostar 2 000 kr. Detta beror på att kommunen endast behöver betala 1 000 kr. för de patienter som i själva verket kostar 2 000 kr. Detta är naturligtvis ekonomiskt vanvett. Det finns utredningar som visar att det är billigare för kommunen och dessutom bättre för patienterna att dessa bor på ålderdomshem än att låt dem bo hemma elände då de är dubbelinkontinenta, förvirrade och inte kan klara sig. Men nu är det byggstopp, dvs. skattestopp i kommunerna. Det finns inga pengar, och därför satsar man inte på ålderdomshem. Det blir en circulus vitiosus, en skadlig cirkel, som gör att man inte kan agera just då man borde agera. Jag tycker att vi på något sätt måste kunna lösa upp den gordiska knuten. Vi har så många ekonomiska intressenter inblandade, men vi borde kunna få en effektiv aktivitet riktad emot dessa områden. Då skulle vi kunna få en både billigare och framför allt bättre sjukvård. På vägen dit skulle jag vilja föreslå att man gör det dyrare för kommunen. Kommunen skall inte kunna klara sig undan med 1 000 kr. om det kostar 2 000 kr. för patienterna. Samtidigt bör man göra det billigare för de kommuner som trots dessa indragningar av ekonomiska resurser vill satsa på att bygga ålderdomshem. Man borde kunna tänka sig någon form av tillskott av pengar på de sätt som föreslagits i en del motioner. Mitt inlägg är alltså koncentrerat på Cato: För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. Vi måste få ett totalt ekonomiskt sammanhang i hanteringen, och vi måste uppmuntra de kommuner som vill satsa på privata initiativ och på att bygga ut sin äldreservice. Vi får framför allt inte glömma vad som står i regeringsförklaringen -- och det har många glömt bort -- att man skall ge utrymme för friska initiativ för att lösa kommunernas problem och att man skall avskaffa landstingsmonopolet.

Herr talman! Jag vill påminna Johan Brohult om att det finns ett stimulansbidrag på totalt 5,5 miljarder för att ta itu med en del saker på äldreomsorgssidan i kommunerna.
Herr talman! Jag tackar för detta påpekande. Jag kan bara konstatera att det inte har resulterat i någonting i Sollentuna kommun. Jag hoppas att man på något sätt kan få flödet av dessa miljarder att komma till kommunerna.
Herr talman! Jag har fattat det så att det är kommunerna själva som tar initiativ, sätter i gång att bygga eller vidtar åtgärder för att få del av detta stimulansbidrag. Man kommer inte ut och tar dem i nackskinnet och säger: Nu skall ni göra det här. Om det finns litet framåtanda i kommunen så finns möjligheten. Johan Brohult får försöka stimulera sin egen kommun till litet mera framåtanda.

Herr talman! Detta har varit en intressant debatt. Lisbet Calner sade tidigare i debatten att hade det varit i engelska parlamentet hade vi buat när Olle Schmidt lade ut texten. Så mycket kan jag i alla fall påstå att hade han varit i Dorotea kommunfullmäktige och yttrat sig som han gjorde, då hade det nog buats. Jag tror t.o.m. att församlingens folkpartister skulle ha instämt i den kören. Det är tydligen också någon sorts inbördes tävlan inom Folkpartiet om vem som bäst kan beskriva den här indragningen från kommunerna som något bra och efterlängtat. För två veckor sedan sade finansministern att det är självklart att Dorotea kommun skall medverka till en sanering av landets ekonomi. Hon tyckte också att invånarna i Dorotea kommun skulle känna sig lugnade av regeringens politik. Nu är det inte så lätt uppe i Dorotea att vara lugn. Kommunen, som har en budget på 140 miljoner, kommer enligt Kommunförbundet att ha ett sparkrav på sammanlagt 16,5 miljoner, dvs. över 12 % 1995. Det första året, 1993, handlar det om 7 Jag skulle vilja ställa den frågan till utskottsmajoriteten, Lennart Hedquist, eller Olle Schmidt, om nu ljuset har kommit till hans bänk, eller varför inte någon annan: Vilka råd har ni nu att ge till Dorotea? Skulle ni kunna ta telefonen och ringa till kommunens ekonomichef och tala om för honom hur man gör en inbesparing som motsvarar en skatt av 5,86. Det motsvarar 4 500 kr. per invånare. kr. Det handlar alltså om att en tredjedel av dessa Hur gör man denna operation utan att betydande försämringar blir följden eller utan att den kommunala organisationen totalt rasar ihop? Här jämrar sig nu representanter för storstäderna, för Stockholm. I Stockholm har man en kommunalskatt på 29 kr. Dorotea kommun har en sammantagen skatt på 32,85. Skulle kommunen ha rätt att kompensera sig för indragningen skulle skatten bli 38,71. Jag har väldigt svårt att instämma i storstadens jämmerlåt. Hade vi i Dorotea haft en skatt på 29 kr. då skulle problemen vara betydligt mindre. Nu sägs att detta inte är ett färdigt förslag, utan att det kommer att ges besked nästa år eller till hösten hur det blir för kommunerna 1995. Men hur hade ni tänkt er att kommunerna skall kunna planera för framtiden när ni inte kan ge ett klart besked? Vi har också hört från Gotland där man har en skatt på 31,75 och får en indragning på 2,70. Alla jämförelser som gjorts bleknar inför vad som kommer att hända Dorotea kommun, där man får denna enorma indragning. Här räcker inga svävande formuleringar eller några allmänna lugnande ord. Tala om hur det går till att göra en sådan här inbesparing! Gör ett studiebesök uppe i kommunen och ge tips om hur vi skall klara av detta. Jag borde först få ett besked både av Hedquist och av Schmidt om hur det här skall gå till innan de börjar tala om hur smärtfritt och bra det här kommer att gå och t.o.m. hur rättvist det är.
Herr talman! Låt oss titta på Dorotea och grannkommunen Sorsele som exempel. Dorotea är en s.k. förlorare, medan Sorsele är en vinnare. Dorotea fortfarande att i statsbidrag och kommunalskatt disponera mer pengar än Sorsele. Man kommer att ha 32 300 kr. per invånare i Dorotea och ungefär 31 600 kr. i Sorsele. Det visar ganska tydligt att det finns en rad olikheter i resurstillgång mellan kommunerna som i hittillsvarande system inte låter sig förklaras. Med det system som nu har utarbetats, inkl. nytt strukturindex, måste en omfördelning och en utjämning ske. Däremot är det felaktigt, som bl.a. Kommunförbundet har gjort, att låta effekten slå igenom fullt ut 1993 för Dorotea. 1996, i den mån expertarbetsgruppen inte kommer fram till att det på marginalen har blivit något fel för Dorotea. Det var bra att det här exemplet togs upp, därför att det visar att media har framställt förhållandena helt felaktigt.
Herr talman! Jag vet också att Dorotea kommun kommer att få ett större bidrag än Sorsele när det här är genomfört. Men man kan ju inte bara jämföra en summa; det handlar om olika verksamheter som bedrivs ute i kommunerna. I Dorotea har vi gjort stora uppoffringar för att klara sysselsättningen. Det visar sig bl.a. i att vi har kunnat klara oss de senaste åren utan att tappa så mycket människor. Därför har vi gått miste om bidraget för befolkningsminskning. Vi sörjer inte alls att vi inte fick det bidraget, då vi har kunnat behålla befolkningen något så när. Det handlar om att kommuner har olika verksamheter i gång. Vi har uppfyllt riksdagens beslut om att bygga ut barnomsorgen till full täckning, osv. Vi har helt enkelt följt de beslut och riktlinjer som bl.a. den här församlingen vid otaliga tillfällen har antagit. Detta har gjort att vi har en mängd verksamheter i gång, och utifrån de verksamheterna har vi självfallet fått statsbidragen. Det förklarar till en del att vi nu blir förlorare. Jag tror inte att vi har verksamheter som är onödiga eller att vi är slösaktiga med pengar. Vi har sedan två tre år tillbaka tvingats att mycket hårt prioritera utgifterna inom kommunen. Redan för två år sedan lade vi ut olika verksamheter på de ideella föreningarna, i stället för att driva dem kommunalt, eftersom vi inte klarade av att fortsätta med kommunal finansiering.
Herr talman! Det finns en rad kommuner som har varit duktiga på att bygga ut verksamheten i enlighet med det gamla statsbidragssystemet och har kunnat optimera det. Det är inte bara Dorotea utan en rad andra kommuner som då kan tycka att spelreglerna nu ändras och att det inte längre kommer dem till godo att de har byggt ut på ett visst sätt. Jag vill ändå understryka det som är det väsentliga i sammanhanget, nämligen att Dorotea kommun även efter det första övergångsåret kommer att disponera mer i kronor räknat per invånare än Sorsele, trots att kommunerna har samma kommunalskatt. Jag tror alltså att det är starkt överdrivet att framställa Dorotea i en så mycket sämre situation än Sorsele. Det kan faktiskt vara så att Sorsele hittills har haft för litet pengar.
Herr talman! Jämförelsen med Sorsele är helt ointressant. Det måste ju vara verksamheten i Dorotea som är det avgörande. Vi har fått statsbidrag utifrån de verksamheter som är i gång, och de måste nu avvecklas. Faktum är att det för 1993 innebär 7 milj.kr. mindre i statsbidrag, som vi tvingas spara i nästa års budget. Det är det som är det intressanta för Dorotea kommun, inte hur mycket pengar Sorsele får. Det handlar inte bara om att dra ned på verksamheter. Det räcker inte längre att använda osthyveln, utan det gäller att plocka bort hela verksamheter. Det handlar också om folk som bedriver verksamheterna, de anställda, som nu med mycket kort varsel måste avskedas. Det finns inte ekonomiska möjligheter att ha kvar de anställningarna och de verksamheterna. Det är just detta att det går så snabbt som är problemet, att det på två år skall göras en omställning, då vi vet hur lång tid det tar innan de som friställs kan få nytt jobb. Just i dessa arbetslöshetens tider, framför allt i Norrlands inland, där det är svårt att skaffa sysselsättning, skall man plocka bort verksamheter som behövs för att kunna uppfylla detta sparkrav. Kom inte med jämförelser med Sorsele! Det är helt ointressant. Vad som är intressant är att Dorotea kommun förlorar 7 miljoner 1993 och ytterligare 9

Herr talman! Om ljuset har kommit till mig eller inte kanske inte är det allra viktigaste, men någon form av ljus har kommit till regeringen och även till utskottet. 32 300 kr. per invånare. Då borde jag i så fall rya ändå mer när jag skall se mina väljare i ögonen, som får bara 20 167 kr. Det finns skillnader mellan våra olika kommuner, och det har vi varit inne på i den här debatten. Det som är viktigt och som vi återigen måste poängtera är att varje kommun, oavsett var den ligger, måste ta sin samhällsekonomiska del för att vi skall kunna ändra den ekonomiska situationen i vårt land. Jag förstår att John Andersson har svårt att inse det. Sedan skall det ske så rättvist som möjligt. Jag har under debatten sagt att det inte är med någon större glädje och frenesi som jag säger att kommunerna skall dra in 7,5 miljarder, men jag ser det som nödvändigt och som politiskt hederligt att våga stå för det. Det är just av den nödvändigheten som förslaget ligger. Sedan skall besparingen också fördelas så rättvist som möjligt. Jag tycker att propositionen ger utrymme för det, och sedan kommer den vidare bearbetningen och övergångsreglerna.
Herr talman! Ja, jag har läst propositionen och sett att de här bidragen till kommunerna är av olika storlek, så det tror jag inte att jag behöver upplysningar om. Men jag vill fortfarande hävda att Dorotea har följt de beslut som har fattats i den här församlingen, och då har vi dels blivit lurade att sätta i gång verksamheter, dels tvingats att sätta i gång verksamheter. Sedan kommer man plötsligt och säger att man skall plocka bort pengar från kommunerna. Staten har inte bara kommit och sagt: Varsågod, här kommer en summa pengar! Vi har fått pengarna för att placera dem i en verksamhet som bedrivs av kommunen. Staten har t.ex. ställt upp med 40 % och kommunen med 60 %. Det är på det sättet det har gått till. Sedan drar man plötsligt undan förutsättningarna under en kort övergångstid. Vi måste rimligen få tid och möjlighet att skicka ut människorna och lägga ned verksamheterna -- det får inte hända bara över en natt. Det är väldigt kort tid för att göra så stora operationer. Olle Schmidt måste väl erkänna att det är svårt att kapa bort 16,5 miljoner från en kommunal budget på 140 miljoner, då man redan har gjort besparingar. Jag tycker att bägge herrarna som har replikerat mig skall åka upp till Dorotea och ge ekonomichefen där en lektion i hur man går till väga för att klara av det här. Han står väldigt frågande inför hur en sådan besparing skall göras.
Herr talman! En av poängerna med det här förslaget är att ingen av oss egentligen skall åka upp till Dorotea och tala om vad man där skall göra. Jag åker gärna upp till Dorotea i annat syfte och kan då lära mig en del, men det grundläggande -- det är den ideologiska delen i det här betänkandet, och den ställer enligt vad jag har uppfattat t.o.m. Per Olof Håkansson upp på -- är att vi vältrar över en hel del av det ansvar som vi tidigare har haft i den här församlingen på kommunerna. Då behöver det faktiskt, John Andersson, inte bli fråga om att plocka bort verksamheter. Nu får man friheten och möjligheten att förändra verksamheten utan pekpinnar från vare sig John
Herr talman! Jag blev ännu mer förvånad då Olle Schmidt började tala om att det inte handlar om att plocka bort verksamheter. Jag sitter både i fullmäktige och i kommunstyrelsen, så litet grand känner jag till om kommunens ekonomi och även om vilka verksamheter som finns i kommunen. Jag tror nästan att jag har litet bättre underlag för att diskutera de möjligheter som Dorotea kommun har än Olle Schmidt. Sedan sade Olle Schmidt att ingen skall åka upp till Dorotea och ge råd. Nej, det kan ni inte göra, men sitta här och fatta beslut som blir ett dråpslag mot kommunen, det mäktar ni göra! Det är verkligen så att man häpnar. Kan man fatta beslut som får sådana följdverkningar, kan man också åka upp och ge råd om hur de skall genomföras, så att de anställda som har till uppgift att se till att ekonomin fungerar får veta hur detta är möjligt att göra, vilket de i dag frågar sig.

Herr talman! Jag uppskattar mycket de ord som Hans Gustafsson har riktat till mig här i dag och även tidigare, och jag vill återgälda den uppskattning som han uttryckte; jag har under långa tider följt vad han har sagt också, och det har varit kloka och bra saker. Hans Gustafsson säger att vi står inför att rycka undan grunden. Jag har här sagt att det som jag har svårast för är indragning av 2,3 miljarder, eller 0,8 miljarder det första året, från landstingen. Jag undrar hur Hans Gustafsson kände sig när han satt i regeringen resp. riksdagen, när man år efter år i stor politisk enighet drog in 35 miljarder från våra landsting. Är det den senaste miljarden som rycker undan grunden? Jag vill medge att det är svårt för mig med denna situation. Jag kan mycket öppet tala om varför jag kan gå med på att ställa upp. Jag tycker inte att vi skall föra ut den här debatten till att t.ex. gälla frågan om anpassningen till Europa. Det skulle leda för långt. Jag kan gå med på detta, eftersom den här regeringen för första gången sedan 50-talet tar ett helhetsgrepp över vårdens och omsorgens problem. Det gör man genom att tillsätta två utredningar -- den ena om vårdens organisation och former för finansiering och den andra om vad som skall omfattas av samhällssjukvård och prioriteringen inom vården. I dessa utredningar kommer man också att ta fram prognoser för behoven fram till år 2000. Vi har nu ett lapptäcke av olika beslut alltsedan beslut om regionsjukvården fattades i riksdagen på 50-talet. Jag har mycket stora förhoppningar på att dessa två utredningar skall hjälpa oss att ta ett helhetsgrepp. Jag vet inte vad det kommer att leda till, men jag är nöjd över att de har blivit tillsatta. Det är detta som gör det möjligt för mig att gå med på denna ytterligare inskränkning, utöver de 35 miljarder som Hans Gustafsson var med om.

Herr talman! Egentligen debatterar vi inte Hans Gustafssons inlägg utan det jag har sagt tidigare. Det är en något omvänd debatt. Jag tycker dock att den uppriktiga stämning som finns i denna diskussion mellan Hans Gustafsson och mig känns mycket bra. Vi har nog inte så ofta en sådan uppriktig stämning. Jag uppskattar att Hans Gustafsson har berättat hur svårt det var för honom att vara med om de tidigare indragningarna. Jag är inte så pessimistisk beträffande möjligheterna att finna olika former av finansiering som kommer att förbättra vårt sjukvårdssystem. Detta kan leda till att det kan fungera bättre och att mera resurser kanske kan tillföras på ett annat sätt än skattevägen. Det är sant att vi går in i en period då mera pengar kommer att finnas i hushållen. Det gäller att finna former för att dessa ytterligare medel också skall gagna sjukvården. Det här är emellertid en diskussion som jag hoppas att dessa två utredningar -- i vilka jag sitter -- skall ta upp. Jag vet inte vad de kommer att leda till, men jag är mera optimistisk än vad Hans Gustafsson har varit.

Herr talman! Jag kan bara upprepa vad jag har sagt. Jag är optimistisk. Det finns system i andra länder som fungerar bra. Jag vill nämna Canada som exempel. Jag vill bara peka på en enda sak -- Hans Gustafsson har säkert observerat detta. Riktlinjerna för finansieringsutredningen, som tillsattes nyligen, talar om en allmän, solidarisk, gemensam finansiering av sjukvården. Något annat gäller inte.
Herr talman! Jag begärde ordet eftersom Hans Gustafsson yttrade sig på ett sådant sätt att man fick intrycket att kds var här för att äventyra välfärden. Som ett exempel tog han skattesänkningar på 32 Faktum är, Hans Gustafsson, att vi har haft en fallande BNP under förra året. Vi räknar också med en fallande BNP i år. Från kds tror vi att det till en del beror på att vi haft ett något för högt skatteuttag här i landet. Det är detta skatteuttag vi ägnar oss åt för få i gång bruttonationalprodukten och tillväxten igen. Sedan till dessa 32 miljarder. Ingår det inte i detta belopp 10 miljarder i form av en tillfällig momshöjning som tillkom för att något kyla ner överhettningen i ekonomin? De kan man väl inte räkna in här. 3 miljarder ligger i den beslutade skatteomläggningen som Socialdemokraterna och Socialdemokraterna nu av någon anledning har hoppat av. 3 miljarder ligger på omsättningsskatten på värdepappershandeln. Som utvecklingen har blivit, tycks Socialdemokraterna nu ha insett att denna skatt inte var till fördel, och att det är bättre att vi inte har den. Sedan tycks man ha dubbelräknat en del inom skatteomläggningen, som vi ju skall debattera i morgon. Jag tror att det är bättre att skjuta den debatten till i morgon.

Herr talman! Det var ganska mycket det här. Jag tror att jag skall inskränka mig till att kommentera de 220 miljarderna som bruttonationalprodukten har ökat med under 80-talet. Jag tycker, Hans Gustafsson, att detta skulle hjälpa oss, så att vi inte skulle behöva ta ut så höga skatter som vi har gjort. Vi har då dessa pengar att fördela på en bra sjukvård och en bra skola. Det måste därför vara andra fel i samhället som gör att vi behöver ta ut så mycket skatter. Det är detta vi försöker att komma till rätta med. Litet åsikter har vi väl i varje fall. Jag brukar trycka på den gröna knappen vid de flesta voteringarna. Det uttrycker i varje fall en åsikt.

Herr talman! Först vill jag gärna säga att jag tycker att det är bra att se skolministern här på en ärendedebatt, trots att timmen är sen. Jag tror att det är första gången, och jag vill därför passa på och hälsa Beatrice Ask välkommen i den rollen. Hon har ju varit i kammaren många gånger förut och svarat på frågor. Jag tycker att det är extra viktigt i det ärende vi har på bordet i dag. Förslaget har lagts fram utan att regeringen inväntade den utredning och en sedvanlig remissbehandling av den som skulle ha kunnat ge svar på många viktiga frågor. Det förslag vi nu behandlar har faktiskt väckt fler frågor än det besvarar. När vi i utskottsarbetet har försökt få svar på dem har det mest väckt irritation. Jag utgår från att det är sådant som nu kan klaras ut. Herr talman! Det pågår något av ett trefrontskrig mot skolan. Det är regeringen som står för artilleriet. Regeringens ekonomiska politik -- en viktig del av den har just debatterats -- går ut på kraftiga inskränkningar i kommunernas ekonomi. Det leder i dessa dagar till beslut i kommun efter kommun om stora besparingar på just skolans område. Det betyder fler elever i varje klass, färre lärare och andra vuxna i skolan, sämre lokaler, sämre elevvård, sämre skolskjutsverksamhet och mycket annat. Uppräkningen skulle kunna fortsätta. Rapporterna från oroliga föräldrar, elever och personal duggar tätt. De demonstrerar och protesterar mot nedskärningarna. Men ingenting tycks hjälpa. De borgerliga majoriteterna i både riksdag och kommuner har bestämt sig för att bilda front mot den offentliga sektorn, där skolan är en väsentlig del. Den andra frontlinjen börjar kunna skönjas när det gäller skolans arbetssätt och innehåll. Med slagord om att skolan skall ge kunskap vill man teoretisera undervisningen och gå tillbaka till ett snuttifierat och strikt ämnesinriktat arbetssätt. De rön som forskningen om barns utveckling och inlärningsmekanismer har gjort bortser man från. Den tredje fronten öppnas nu mot själva grundidén med en skola för alla barn -- en likvärdig skola för alla, som skall ge den bästa tänkbara undervisning åt alla barn och ungdomar. Grundskolan är en mötesplats för alla barn, oavsett social och kulturell bakgrund, etnisk eller religiös tillhörighet, för flickor och pojkar, för rika och fattiga. Den tanken är gammal. När folkskolan i dagarna fyller 150 år har man här och där kunnat läsa om Fridtjuv Berg, ecklesiastikminister i ett par liberala ministärer för nästan 100 år sedan. Han betonade ofta att den obligatoriska skolan skall vara en skola för alla barn. Först då även de rika sätter sina barn i samma skola, finns det ett allmänt intresse för att genom skatter ge denna skola en god kvalitet, sade han. Och först då alla samhällsklassers barn får gå i samma skola och lära känna och leva med varandra kan det skapas vad han kallade medborgerlig enhet inom nationen. Så långt Fridtjuv Berg. Han anade säkert inte att hans tankar skulle få förnyad aktualitet nästan 100 år senare, på grund av att en borgerlig regering i sin privatiseringsiver lägger förslag som riskerar att förfuska tankarna om en skola för alla. Men så är det. Den proposition som vi behandlar heter Proposition om valfrihet och fristående skolor. Den har dock inte så mycket att göra med elevers och föräldrars rätt att välja skola. Den rätten är redan fastlagd av riksdagen, dessutom i stor enighet. Vad det nu handlar om är i stället på vilket sätt samhället skall stödja fristående skolor. Den förra regeringen aviserade för ett år sedan att ett förslag var att vänta. Det blev nu en ny regering med moderata skolministrar som skulle lägga förslaget. Jag tycker, som jag redan har sagt, att ärendet är sällsynt illa berett. Regeringen har inte ens bemödat sig om att redovisa vare sig analyser av förslagets ekonomiska konsekvenser eller vad det kommer att betyda för grundskoletanken. Kanske kan vi få höra något om detta här i dag. För visst har väl ändå regeringen gjort några sådana analyser som ligger till grund för förslaget? Snart sagt alla är överens om att förslaget om att garantera privata skolor minst 85 % av en kommuns genomsnittskostnad per elev är en överkompensation som får betalas på de kommunala grundskolornas bekostnad. De privata skolorna friskrivs i propositionen från mycket av det ansvar som självklart vilar på kommunernas skolor. o En privat skola har inget ansvar för planering av skolväsendet eller skyldighet att i sina skolor ta emot samtliga skolpliktiga barn i kommunen. o En privat skola skall kunna välja att ta emot elever med speciell intresse eller begåvningsprofil. De kan också planera att ta emot just det antal elever som ur ekonomisk synvinkel är mest fördelaktigt. o En privat skola är inte skyldig att ta emot särskilt resurskrävande barn. Det kan gälla handikappade barn, barn med inlärningssvårigheter eller andra problem som gör att de behöver extra stöd. o En privat skola är inte skyldig att hålla vare sig skolhälsovård eller skolskjutsverksamhet för sina elever. o En privat skola är inte skyldig att anordna hemspråksundervisning. Allt det här är redovisat i regeringens förslag. Regeringens egen utredare, Sven-Åke Johansson, har kommit fram till att kommunernas kostnader för dessa verksamheter betydligt överstiger de 15 % som propositionen medger att kommunen drar av från genomsnittskostnaden. Hans slutsats är att om man väljer att precisera ett procenttal här i riksdagen bör det ligga betydligt lägre, i varje fall inte högre än 75 %, om man vill undvika att öka kostnaderna för skolverksamheten och skapa orättvisor gentemot de kommunala skolorna. Kommunförbundet, som är en av våra viktigaste samarbetspartners i skolfrågor, har kommit fram till liknande slutsatser. I en uppvaktning för utskottet framförde både den avgående och den tillträdande ordföranden mycket hård kritik mot regeringens förslag. T.o.m. Carl Bildt verkar anse att utlovade 85 % är en överkompensation, men att det i så fall skall räknas som en slags startstimulans. De var i varje fall vad han sa i ett tal för några veckor sedan. Något sådant finns inte redovisat i propositionen, men det skulle förvåna mig om statsministern inte hade någon grund för ett sådant yttrande. Regeringens förslag kommer utan tvivel att öka kostnaderna för skolväsendet i sådana kommuner där det finns privata skolor, eller där sådana startas. Kommunförbundet att ''en behovsdifferentierad resursfördelning idag är ett av de viktigaste instrumenten för att uppnå en mer kostnadseffektiv kommunal verksamhet.'' Jag måste fråga utskottsmajoriteten: Tror ni inte på vad Kommunförbundet säger? Varför vill ni i så fall införa ett system där kommunerna förhindras att använda ett av sina viktigaste instrument i strävan att använda sina resurser på ett klokt och effektivt sätt? Under den senaste tiden har utvecklingen gått snabbt mot ett alltmer förenklat statsbidragssystem till kommunerna. De många specialdestinerade bidragen har ersatts med ett enhetligt sektorsbidrag och i takt med det har också detaljregleringen upphört. Lagstiftningen sker i stället genom att staten sätter upp mål. Alldeles nyss har riksdagen tagit ytterligare ett stort steg på den vägen. Kommunerna har byggt upp sin kompetens och har i dag de bästa förutsättningarna att utifrån sina egna villkor utforma många verksamheter. Det gäller också skolan. Det gäller självfallet också när man ska ta ställning till storleken på bidragen till privata skolor. Om man litar på att kommunerna har den kompetensen, och samtidigt anser att elevernas behov ska styra resurstilldelningen, går det inte att dra någon annan slutsats än att kommunerna ska fördela stödet till de privata skolorna på samma sätt och efter samma kriterier som man fördelar resurserna till sina egna skolor. Det är så vi socialdemokrater vill ha det. Vi ser regeringens förslag som inget annat än en återgång till ett centralstyrt statsbidragssystem som hindrar att man tar hänsyn till lokala förhållanden och där man inte litar på att kommunpolitiker kan bära sitt ansvar. Jag skulle vara glad över att åminstone få en kommentar från utskottets talesman eller skolministern till den här kullerbyttan. Kommunförbundet riktar också på den här punkten stark kritik mot förslaget. Man menar att det är ett allvarligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Förbundet har t.o.m. tyckt sig ha anledning att påminna utskottet om att den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten är grundlagsskyddad. Det är hård kritik och det föll sig naturligt att be lagrådet att titta på om det här förslaget, utöver att det är orättvist och dyrt, också träder den kommunala självstyrelsen för när. Det gick, som sagt var, inte att ta miste på att både utskottsmajoriteten och skolministern blev ytterst irriterade över remissen. De beskrev det som någon slags förhalningstaktik. Jag tycker att det var ganska oförskämt. Att propositionen kom sent till utskottet var inte vårt fel. Att den var dåligt beredd var heller inte vårt fel. Det var dessutom oförskämt mot Kommunförbundet att inte ta deras synpunkter mer på allvar. Lagrådet skriver i sitt yttrande, som de levererade mycket snabbt, att: ''Den sålunda föreslagna regleringen utgör otvivelaktigt en begränsning av kommunernas rörelsefrihet på det berörda området. Frågan är i vad mån en sådan begränsning kan anses tillåten eller ej.'' Det är alltså en bedömningsfråga. Lagrådet gör bedömningen att ingreppet inte är så stort att det kan anses olagligt. Lagrådets yttrande finns med i sin helhet i betänkandet och det är bra, men jag saknar Kommunförbundets skrivelse. Utskottsmajoriteten har inte med ett enda ord nämnt den uppvaktning och den skrivelse som Kommunförbundet gjorde. Det tyder inte på någon större vilja att lyssna och ta till sig kritiken. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1 och 3. I reservation 4 tar vi upp det förhållandet att förslaget ger kommunerna skyldighet att betala för elever som väljer att gå i en privat skola i annan kommun. Någon analys av vilka konsekvenser det får för kommunerna finns inte redovisad. Vi menar att regeringen snarast bör återkomma med en sådan. Frågan om avgifter i de privata skolorna är principiellt viktig. Regeringen och utskottsmajoriteten har valt att inte ta ställning till den nu. Man hänvisar till den utredning jag tidigare nämnt, och som man i huvudfrågan, den om hur stödet till privata skolor skall utformas, inte brytt sig om att vänta på. Vi anser att dessa båda beslut skall följas åt och att riksdagen därför redan nu skall slå fast att privata skolor som finansieras offentligt på samma grunder som kommunernas skolor, inte skall få ta ut några elevavgifter. Behovet av avgifter för att kunna bedriva undervisningen bortfaller med en sådan finansiering och kvar blir bara avgifternas roll som sorteringsinstrument. Det råder ingen tvekan om att också ganska måttliga avgifter verkar segregerande och i praktiken inskränker valfriheten. Jag vill också yrka bifall till vår reservation nr 5 Till sist har vi också tagit upp frågan om uppföljning och utvärdering av de privata skolornas verksamhet. Där föreslår regeringen att det räcker med att skolverket sköter om det. Vi anser självfallet att de privata skolorna också skall ha skyldighet att delta i kommunens uppföljnings och utvärderingsverksamhet. Det är en förutsättning för att man skall kunna göra en vettig behovsanalys, och det är en förutsättning för att de förtroendevalda som är ansvariga för fördelningen av kommunens resurser också skall kunna ta det ansvaret. Herr talman!Vi socialdemokrater står självfallet bakom samtliga våra reservationer i detta betänkande, men jag nöjer mig med att yrka bifall till nr 1,3 och 5. I de fall något annat moment där vi har en reservation blir föremål för votering senare, ber jag att också få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i detta moment.

Herr talman! Regeringens proposition 95 om valfrihet och fristående skolor är ett av de mera kraftfulla försöken att ta kål på Jantelagen och socialdemokratiskt symmetritänkande. Självklart stödjer Ny demokrati fullt och fast dessa ambitioner. Jag skulle också gärna och generöst ge skolministern beröm från denna talarstol för hennes ambitiösa och lovvärda arbete med att få ordning på den svenska skolan. Men jag har förstått att beröm från Ny demokrati kan trassla till det för skolministern, och det vill jag minst av allt medverka till. Jag yrkar således bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 22, med undantag för momenten 4, 9, 12 och 13, där jag yrkar bifall till våra reservationer nr 2, 6, 8 och 9. Ny demokratis kritik mot propositionen och betänkandet grundar sig på att de inte är tillräckligt långtgående. Valfrihet är bra -- bara det inte blir för mycket! tycks regeringspartierna mena. Behovet att styra och ställa och veta vad som är bäst för föräldrar och barn sitter uppenbarligen mycket djupt hos politikerna och lärarna i utbildningsdepartementet och utskottet. Vi inom Ny demokrati konstaterar gång på gång att vi är det enda parti i riksdagen som fullt ut tror på verkligt fria skolor och på elevernas och föräldrarnas förmåga att veta vad som är bäst för dem själva. Henry Ford gav ju också sina köpare full frihet att välja vilken färg de ville på sina bilar, men han tillverkade för säkerhets skull bara svarta. Tyvärr får man litet grand samma känsla angående inställningen till friskolor från en del regeringspartier. Socialdemokraterna är ärliga nog att fullt ut bekänna färg. De har aldrig gillat fristående skolor eller valfrihet för medborgarna. Det behövs ju inte när moder Svea tillsammans med fader Marx och makarna Myrdal vet vad som är bäst! Då är det ju bara för medborgarna att lyda och att tacksamt låta sig hårt beskattas, samtidigt som de sjunger lovsånger om den sociala ingenjörskonsten och hurrar för den individuella ansvarslösheten. Själv tillhör jag den skara föräldrar och förrädare som först via skattsedeln betalat mina och andra barns skolgång och sedan via terminsavgifter betalat mina egna barns skolgång en gång till. Jag och min hustru valde nämligen att låta våra barn gå i en fristående Montessoriskola, så fort den möjligheten fanns. Mycket riktigt har barnen utvecklats till något så asocialt som självständiga, harmoniska och ansvarstagande medmänniskor, som inte kräver några som helst insatser från det samhälle som så gärna vill ta hand om sina små och svaga och hindra dem från att bli stora och starka. Jag inser att vi som föräldrar medverkat till att öka arbetslösheten inom socialtjänsten, men vi har inte förstånd nog att skämmas över detta. Får jag för säkerhets skull påpeka att jag är litet svag för ironi? Det är med mycket stor glädje och tillförsikt jag nu kan konstatera att äntligen skapas det bra möjligheter för Sveriges elever, föräldrar och lärare att ta sig ur de kommunala tvångströjorna. Visst finns det massor av bra kommunala skolor -- ja visst, massor! Och de är inte heller ett dugg oroliga för den konkurrens som nu är på väg. Men det finns också en hel del som har präglats av den kravlösa slapphet och liknöjdhet som man så ofta träffar på inom områden där alternativ och konkurrens saknas. Dessa skolor har all anledning att vara oroliga för framtiden. Är det möjligen den oron som gör att friskoleelever bara är värda 85 %, enligt propositionen? Enligt propositionen skall de fristående skolorna i en kommun erhålla ett belopp per elev som motsvarar kommunens genomsnittskostnad per elev i den egna grundskolan. Det tycker vi är rätt och riktigt. Men regeringens förslag ger också kommunen rätt att reducera detta belopp med 15 % utan vidare motivering! Motiven som anges i propositionen för denna reduktion -- som de flesta kommuner naturligtvis kommer att göra med automatik -- är diffusa och bitvis direkt inkonsekventa. Det finns enligt vår uppfattning ett bra motiv för att initialt ge de fristående skolorna ett något mindre belopp än de kommunala, nämligen att sätta press på de kommunala skolorna att bli lika kostnadseffektiva som de fristående är. De fristående skolorna är i dag utan tvivel avsevärt mer kostnadseffektiva än de kommunala, och detta beror ingalunda, som ibland antyds i propositionen, på att de skulle ta ett mindre socialt ansvar för t.ex. elever med särskilda behov. Tvärtom synes förhållandet vara det motsatta. Fristående skolor tar sig ofta an t.ex. elever som den kommunala skolan misslyckats med och lyckas där den kommunala skolan har misslyckats. Detta bekräftas också mycket riktigt i propositionen. Vi anser således att de fristående skolorna självklart skall ha samma belopp per elev som de kommunala. Vidare anser vi att de fristående skolorna skall ha möjlighet till extraresurser, precis på samma sätt som de kommunala. I dag varierar extraresursernas fördelning från kommun till kommun, både i belopp och avseende fördelningsprinciper, eftersom detta är kommunens sak att besluta om. Det tycker vi i princip är riktigt, och därför skall friskolorna i en kommun få tillgång till extraresurser precis efter samma principer som kommunens egna skolor. Vår bestämda uppfattning är dock att alla extraresurser skall fördelas på individuell basis efter elevens behov och inte, som är regel i dag, på grova och anmärkningsvärda schabloner. Kommuner som tillämpar schablontilldelning bör enligt vår mening icke få medel via det som hittills har varit sektorsbidraget. Ett av många skräckexempel är min egen hemstad -- Göteborg. Där är skillnaden mellan en del skolor nästan 100 %, dvs. vissa skolor får dubbelt så mycket pengar som andra, bara för att de råkar ligga i en viss stadsdel. Sådana system verkar mera tillkomna för att stilla dåliga samveten hos politiker än av en äkta omsorg om de enskilda eleverna och deras utveckling i skolan. Vidare föreslår Ny demokrati som bekant att extraresurser skall kunna ges till elever med särskilda möjligheter, lika väl som de ges till elever med särskilda svårigheter. Att detta inte får ske på varandras bekostnad är självklart. Ute i skolorna, på lärarhögskolorna, bland elever och föräldrar har vi mött enbart positiva reaktioner på vårt förslag, kanske beroende på att där bryr man sig om eleverna, och så lever man i verkligheten och ser behoven. Men bland etablerade politiker i riksdag och kommuner tycks förslaget hädiskt. Detta gör oss än mer övertygade om att det är bra! Jag skulle bli mycket glad om statsrådet i ett kommande anförande ville redogöra för sin åsikt. Ett annat område där vi har tunga principiella invändningar gäller resonemangen i propositionen kring friskolornas elevavgifter. Statsrådet anger visserligen att hon ämnar återkomma i detta ärende till nästa riksmöte men anger samtidigt i propositionen ett antal utgångspunkter som vi -- milt uttryckt -- anser anmärkningsvärda. Det är vår absoluta uppfattning att statsmakterna inte skall lägga sig i avgiftsfrågan eller ge friskolorna några pekpinnar när det gäller elevavgifter. Denna fråga skall vara upp till varje friskola att besluta om självt. Risken för social och ekonomisk segregation som indikeras i propositionen saknar enligt vår uppfattning varje anknytning till verkligheten, och vi ser detta närmast som hjärnspöken och uttryck för Jantelagsmentalitet. I Danmark t.ex. har inga sådana effekter uppstått, trots att friskolorna där funnits i stort antal sedan många år. Självklart skall föräldrar som önskar investera litet mer i sina barns utveckling -- och därmed avstå från något annat -- ha sin fulla frihet att göra detta utan statsmakternas inblandning. Propositionens resonemang i detta avseende känns mera hemmahörande i planekonomiska och socialistiska samhällen än i ett fritt demokratiskt samhälle, baserat på individens frihet och ansvarstagande samt på marknadens villkor. Konsekvensen av resonemanget i propositionen blir att det också är aktuellt att överväga andra inskränkningar i medborgarnas frihet -- när det gäller att välja t.ex. en dyrare bostad, en dyrare bil, dyrare och därmed nyttigare mat eller föräldrarnas frihet att betala privat extraundervisning för sina barn. Sådana resonemang tycker vi är horribla. Vad man säger är ju i överförd bemärkelse att en vanlig Volvo får du köpa -- men du skall inte tro att du får köpa en Mercedes! Eller: Bo gärna i allmännyttiga betongkasuner -- men du skall inte tro att du får köpa en liten trevlig villa med trädgård. Vi avvisar således fullständigt tankegången att förekomsten av avgifter skall ingå i skolverkets tillsynsuppgifter och skulle kunna utgöra skäl för återkallande av tillstånd. Om det framgent, mot all rimlig förmodan, skulle visa sig uppstå negativa segregerande effekter i verkligheten, kommer vi naturligtvis att vara beredda att diskutera vilka motåtgärder detta kan komma att kräva. På sikt kan vi också tänka oss möjligheter för kommunala profilskolor att på motsvarande sätt få ta ut elevavgifter. En fråga av mindre dignitet, men icke desto mindre väsentlig, är frågan om skolskjuts för elever i friskolor. Rätt till skolskjuts föreligger i dag inte för elever i fristående skolor. I propositionen anger statsrådet att hon inte heller har för avsikt att föreslå någon ändring. Detta finner vi anmärkningsvärt och klart diskriminerande mot friskoleeleverna. Enligt regeringens logik är dagens förhållande dessutom klart segregerande. Kostnaderna för skolskjuts kommer lätt upp i samma belopp som terminsavgifterna -- men nu är kostnaden helt plötsligt inte segregerande längre. Jag tycker att dylik logik är ohederlig. Vi anser det vara självklart att elever i friskolor skall omfattas av samma regler kring rätten till skolskjuts som gäller för eleverna i de kommunala skolorna. Herr talman! Låt mig avslutningsvis kommentera de internationella skolorna i Sverige. Dessa har passerat gränsen för den tillåtna mångfalden -- t.o.m. för en moderat skolminister. Jo, de får finnas -- men bara litet grand, och med negativ särbehandling. Jag vill också understryka det mycket anmärkningsvärda i att propositionen helt felaktigt påstår att i dessa skolor går mest bara elever som är tillfälligtvis i Sverige. Som bekant är detta ett falskt påstående. Herr talman! Detta är verkligheten bakom allt fagert tal om internationell samverkan och förståelse och vikten av gedigna språkkunskaper och kunskap om främmande kulturer. Få skolor -- om ens några -- torde ha bättre möjligheter att förverkliga dessa mål och erbjuda sina elever denna start i livet än de internationella skolorna. Men -- de uppfyller ju inte de svenska specifikationerna för hur ankdammar skall se ut och vilka änder som skall få tjattra. Därför skall de också motarbetas och behandlas styvmoderligt. Tänk om det skulle visa sig att det finns elever som simmar bättre än svenska ankor, och detta utan vare sig flytväst eller simhud mellan tårna! Sådant får bara inte förekomma. I all synnerhet om de lärt sig detta på något annat sätt än vad som anges i Inom parentes sagt skulle Ny demokrati hellre se att kvaliteten i skolan bedömdes enligt ISO 9000 normen. Det är vad som redan gäller i verkligheten utanför skolan. Jag skulle skämmas om jag vore socialdemokrat eller moderat eller någon typ av partist, om jag stödde utskottsmajoritetens förslag. Ny demokrati -- detta förkättrade parti, som av vissa fördomsfulla politiker och s.k. debattörer ibland beskylls för främlingsfientlighet -- är det enda parti som stödjer de internationella skolorna fullt ut. Detta finner vi i och för sig naturligtvis utomordentligt angenämt -- men det borde vara ytterligt generande för övriga partier. Låt mig också tydligt göra klart att den motion, Ub66, som vi yrkar bifall till inte är en Ny demokrati-motion.

Dessa skall självklart uppmuntras och stödjas. Men man kan, med lätt höjda ögonbryn, konstatera att det uppenbarligen finns ett starkt motstånd i dessa partier när den främmande världen kommer ända in i den storsvenska idyllen! Herr talman! Det är vad människor gör som visar deras äkta värderingar -- inte de tomma orden eller de stolta deklarationerna.

Herr talman! För en liten stund sedan tog vi beslut om förändrade statsbidragskonstruktioner för kommunerna -- de skall hädanefter få pengarna i en påse -- och nu står vi här och detaljreglerar statsbidragsanvändningen och annan bidragsanvändning i den svenska skolan. Under 80-talet fördes debatter här i kammaren om och riktades kritik från främst moderat sida mot att det var ett så krångligt och byråkratiskt system, med anslag till både ditten och datten. Det var en kritik som ibland var befogad, ibland mycket obefogad. Många gånger kunde man slå tillbaka den här kritiken genom att hänvisa till att barn är olika och har olika förutsättningar i livet. De har olika förutsättningar när det gäller skolgång, de har olika erfarenheter osv. Vi kunde alltså säga att det måsta göras en differentiering av användningen av statsbidragen och av bidragen över huvud taget inom skolan just därför att barn är olika. Detta var ett uttryck för den likvärdighetsprincip som vi från Vänsterpartiets sida vill hävda i skolan. Och så står vi här med det här tvivelaktiga alstret, som bygger på en lika tvivelaktig proposition. Har någon här i kammaren någon gång sett svenska barn som är till 85 %, till 75 % eller till 65 % lika? Jag har inte gjort det, men likafullt förutsätts det här att man skall dela upp kostnaderna lika till 85 %. Jag måste säga att till viss del har Stefan Kihlberg rätt i sin kritik. Det är inte nog med detta, utan man ökar detaljstyrningen och användningen av de kommunala och statliga medlen, och inte i liten mån heller. Man är beredd att göra åtskillnader när det gäller de pengar som de skall få som går i den kommunala skolan och de pengar som skall gå till dem som skall gå i de fristående skolorna -- förresten ett begrepp som skulle innebära att de kommunala skolorna skulle vara ofristående, fjättrade eller något liknande. Om en kommun gör nedskärningar gentemot dem som går i den kommunala skolan, blir det en eftersläpning i den fristående skolan, och vice versa, med det system som föreslås här. Det innebär att man inte behandlar kommuninvånarna på ett likvärdigt sätt. Därmed ökar naturligtvis den kommunala byråkratin. Utskottet går också in på vad som menas med olika uttryck i propositionen. Man måste på något vis klargöra dessa saker. På s. 8 i betänkandet talas det om den genomsnittliga kostnaden per elev. Man skriver: ''Enligt utskottets uppfattning menas med detta uttryck totalsumman av kommunens kostnader för grundskolan inkl. lokalkostnader, dividerad med antalet elever i denna.'' Vad innebär det i praktiken? Jo, det innebär att de kommuner som eventuellt har satsat ganska mycket pengar på bra skollokaler och som har byggt på senare tid får en högre kostnad för sina lokaler. Det blir alltså en högre genomsnittlig kostnad. Men den kostnaden hänförs enbart till de elever som går i den skola som har högre lokalkostnader. Hur skall ni utjämna detta framöver? Jag trodde inte att det var regeringens mening att lokalkostnader skulle inräknas i den genomsnittliga kostnaden. Utskottet säger också att det inte är lämpligt att den genomsnittliga kostnaden skall räknas på alla elever i grundskolan. Det innebär att -- detta skriver man på s. 9 i betänkandet -- ''regeringens lagförslag att en fristående skola med enbart lågstadium relativt sett skulle tilldelas mer pengar per elev än en fristående högstadieskola och vice versa.'' Uppfattningen är att man skall räkna på den genomsnittliga kostnaden per stadium, inte för hela grundskolan. Men hur blir det med den kommun som väljer en skolorganisation där man har en integrerad verksamhet med sexåringar, tar in hela sexårskullen i skolan eller har en integrerad verksamhet när det gäller förskola och skola med en gemensam nämnd? Skall de barnen räknas in? Och vad innebär detta för den genomsnittliga kostnad som sedan skall fördelas? För något år sedan hade vi en parlamentarisk referensgrupp som följde upp statsbidragseffekterna när det gällde det schablonsiserade statsbidraget till lärarlöner i fråga om gymnasieskolan. Företrädare för alla partier fanns med i den gruppen utom, naturligtvis, för Ny demokrati och kds som ju inte satt med i riksdagen. Vad vi upptäckte beträffande detta schabloniserade bidrag -- framför allt när vi åkte utomlands och studerade det som nu är ett förslag som nu ligger på riksdagens bord -- var att den kommunala byråkratin i stället ökade. Det kan ju inte vara någon vits med att flytta byråkratin från centralbyråkrater här i Stockholm till kommunbyråkrater ute i kommunerna. Allra minst kan det vara någon vits med detta när man i dag samtidigt t.ex. gör kraftiga nedskärningar gentemot kommunerna. Det aktuella förslaget i det här betänkandet är säreget. Egentligen ligger det väldigt långt från den kommunala friheten. Det handlar om en detaljstyrning och en centralisering som skulle få både Bresjnev och Kosygin avundsjuka. Och sedan, herr talman, några ord om just detta med att man tror att det går att generalisera barn, att man tror att barn är lika och kräver lika mycket. Milt uttryckt är förslaget väldigt illa genomtänkt. Jag noterar att ingen företrädare för Centerpartiet är med i den här debatten. Det kan jag förstå. Centern har ju tillsammans med oss och Socialdemokraterna -- i vissa avseenden också med Folkpartiet -- varit de som under 80-talet, jag tror att Folkpartiet hängde med fram till 1985, förfäktat just ståndpunkten att barn är olika, att barn kräver olika mycket resurser. Men sedan har man placerat sig i den här fållan, och nu skall riksdagen besluta om de 85 procenten. Jag vet att vi inte får använda svordomar eller därmed jämförliga uttryck i denna kammare. Jag pratar med utbildningsfolk, och jag vet att det finns ett engelskt ord på fyra bokstäver för ordet läxa. Den bokstavskombinationen utgör den bestämda formen av det ord jag vill använda som jag menar att Centern och delvis också Folkpartiet har sålt till räven. Herr talman! Jag tycker också att man i betänkandet svävar på målet när det gäller frågan om avgifter. Det skulle vara välgörande om jag kunde få svar när jag frågar: Avser regeringen att införa avgifter i skolan? Kommer det förslag i höst om införandet av avgifter i den svenska grundskolan eller i de fristående skolor som får del av statsbidrag och kommunala bidrag? Jag tycker att det är viktigt att få svar i det avseendet. Talet om val av skola innebär ju inte ett val till skolor alla gånger, utan många gånger innebär det i stället ett val bort från skolor. Införs det dessutom avgifter längre fram, kommer segregeringen i den svenska skolan att öka ytterligare. Vi har ju många problem när det gäller segregeringen av elever i den svenska skolan, vilket vidgås. Det framgick senast i dagens tidiga nyhetsprogram att det finns en segregering och att denna ökar i och med det förslag som riksdagen nu har att ta ställning till. Jag tycker att det vore mera intressant om man sutte i regeringsställning att ta itu med de frågorna i stället för att lägga fram dåligt genomarbetade förslag, vilka dessutom kommer att få effekter som förmodligen innebär en ökad segregering. Jag saknar ord ibland när jag märker hur man i vissa partier ser på barn. Jag vill återkomma till detta med att man tror att det går att generalisera barn på det sätt som det här betänkandet ger uttryck för. Jag tänker på en travesti av en känd norsk barnvisa som är ungefär så här: men det är utenpå. Tänk om ni i de borgerliga partierna kunde inse detta! Med dessa ord yrkar jag bifall till yrkandena 1 och

Herr talman! Detta innebär, säger Chris Heister, att rätten att välja skola skall garanteras. Det är faktiskt en rätt med väldigt kraftiga inskränkningar i så fall. Redan i betänkandet görs inskränkningar när det gäller skolskjuts, skolhälsovård och annat. Och detta gäller framför allt inte rätten att välja skola för barn med utvecklingshandikapp. När det gäller konkurrens mellan skolor och att det skulle bli bättre osv. vill jag hänvisa till ett brev jag har här från Rösjöskolans föräldraförening i Sollentuna. Det är en liten låg och mellanstadieskola med mindre än 200 elever. Den ligger i Edsberg, ett höghusområde med hög invandrartäthet. En tredjedel av barnen har invandrarbakgrund. Tack vare en fantastisk personal och med närheten till naturen har barn och föräldrar hittills tyckt att de har en bra skola. Nu har man sparkrav på 37 %. Detta är vansinne, skriver man. Bl.a. medför detta större klasser, färre lärare, färre speciallärare och svenska-två-lärare, mindre städning, ingen vaktmästare, inga nya läromedel, färre timmar skolsköterska, ingen talpedagog osv. osv. Brevet är undertecknat Hur skall den här skolan konkurrera med andra skolor? Hur skall den här skolan med den bidragskonstruktion som nu föreslås kunna få en kvalitativ förbättring, samtidigt som ni bedriver en nedskärningspolitik gentemot kommunerna? Får jag fråga: Detta tillägg på s. 8 i betänkandet om att lokalkostnaderna skall vara inberäknade, menar ni allvar med detta från majoritetens sida? Inser ni i så fall inte vilka effekter det skulle kunna komma att ha för de kommuner som har höga lokalkostnader för sina skollokaler? Chris Heister talar om att plånbokens tjocklek skulle avgöra i högre grad om vi inte inför det system som hon nu ivrar för. Om vi behåller det gamla systemet i stället så minskar vi ytterligare betydelsen av plånbokens tjocklek. Då kan vi inom ramen för de resurser som finns i kommunen tillse att även barn som går i fristående skolor och som t.ex. behöver speciell skolhälsovård faktiskt skulle kunna få det. Men så långt i beredningsarbetet har varken Chris Heister eller hennes parti varit berett att gå. Det förekommer nästan inte några diskussioner i detta utskott längre, utan här går man till votering. Det finns ytterligare ett begrepp som är vägledande för mig när det gäller skolpolitiken. Det är inte bara likvärdighetsprincipen, när vi nu talar om plånbokens tjocklek utan det är också solidariteten mellan människor, också till de små människorna.

Herr talman! Det är fascinerande att höra Björn Samuelson när han talar om ökad byråkrati som ett skäl för att inte tillförsäkra elevernas minsta rätt. Jag tycker Björn Samuelson skulle ta det litet lugnt i debatten när det gäller denna del. Jag tycker det finns all anledning från riksdagens sida att slå fast elevens minsta rätt. Det är vad det handlar om -- det är eleven vi skyddar genom detta lagförslag. Vi kan se hur det ser ut i kommunerna, hur bidragen till de fristående skolorna har varit. De har inte varit speciellt omfattande. Risken är ju, Björn Samuelson, att om man inte anger den här minsta skyldigheten för kommunen så kommer det att se väldigt olika ut i kommunerna. En elev i en kommun kan ha andra förutsättningar att välja ett fristående alternativ än en elev i en annan kommun. Så får det inte vara. Vi måste se till att det finns en minsta rätt för den enskilde eleven.

Herr talman! Chris Heister undrade varför inte vi hade yrkat på en lägre procentsats. Det är mycket enkelt. Vi tror inte att riksdagen, centralt, härifrån, är den bästa att bedöma behovet för varje enskild skola -- lika litet för privata skolor som för kommunernas skolor. Det är inte utan, Chris Heister, att jag undrar över hur ni vågar överlåta ansvaret för den här resursfördelningen till de kommunala skolorna till kommunalpolitiker. Den kommunala skolan spelar ändå en väsentligt större roll i vårt utbildningsväsende än de privata. Det är den enkla anledningen till att vi i stället har föreslagit att statsbidraget skall fördelas efter behov till de privata skolorna precis som till de kommunala. Jag skall inskränka mig till att ställa några frågor, som jag hoppas att jag kan få svar på nu. Vi kunde inte få det i utskottet. Björn Samuelsons karakteristik av utskottsarbetet var inte helt felaktig. Elevernas minsta rätt skall slås fast, säger Chris Heister. Det är uppenbarligen 85 %. Varför slås då inte alla elevers rätt till minst 85 % av genomsnittskostnaden fast? Det gäller uppenbarligen inte dem som går i de kommunala skolorna. Sedan skulle jag vilja fråga Chris Heister om hon har någon kommentar i fråga om det är rimligt, såsom har redovisats i en socialdemokratisk motion från Göteborg, att en privat skola i ett område är tillförsäkrad mycket högre kommunalt bidrag än en kommunal skola, beroende på att den använder andra bedömningsgrunder. Varför skall det vara på det sättet? Varför nämner inte utskottet Kommunförbundets uppvaktning? Där framkom hård och tung kritik, delvis beroende på att det skedde i politisk enighet. Det är viktigt, därför att kommunerna är ju de som har huvudansvaret för utbildningsverksamhetens genomförande. De har konstaterat att det här förslaget gör att skolverksamheten blir dyrare och innebär en väldig centralstyrning. Vore det inte värt, Chris Heister, att ge åtminstone en kommentar till detta? Vi försökte få svar i utskottet, men det fick vi inte. Jag hoppas att jag kan få svar nu.
Herr talman! Jag deltog också i Kommunförbundets och utskottets debatt och ställde frågor till Kommunförbundets representanter hur de såg på förslaget att ge fristående skolor fasta spelregler och möjlighet att planera på längre sikt, om bidraget skulle fördelas, som Eva Johansson säger, efter behov. Det är det som det hela handlar om: Vad är behov? Det som Eva Johansson säger och som ni slår fast i er motion är ju det som står här: Det naturliga måste vara att överlåta åt de enskilda kommunernas förtroendevalda att bedöma de fristående skolornas behov i relation till kommunens egna skolor, osv. Det är detta som det handlar om. Vi vill komma ifrån att kommunpolitikerna skall sitta och besluta om de fristående skolornas möjlighet att leva vidare. Vi vet ju hur det har varit tidigare. Vi kan titta på statsbidragen och de kommunala bidragen. Vi har fått skrivelser till utskottet från fristående skolor som inte klarar sin ekonomi och ber att få överlevnadsbidrag. Skall vi ge de fristående skolorna möjlighet att verka på likvärdiga villkor måste vi se till att de har möjligheter att planera långsiktigt. Det är det som utskottet gör genom att föreslå en minsta procentsats och en genomsnittskostnad för en elev i grundskolan. Det handlar inte alls om att varje elev skall få exakt samma summa pengar. Självfallet skall barn med särskilda behov få pengar också när de väljer fristående alternativ. Det kan t.o.m. vara alldeles utmärkt för ett barn med särskilda behov att gå i en fristående skola, då den kan vara mindre och ha en pedagogisk utformning som gör att den skolan passar mycket bättre. Det är inte alls fråga om en enhetlig summa, utan det är fråga om -- som jag återkommer till, därför att det är det centrala -- elevens minsta rätt. Vi vill inte ge kommunerna ökad frihet i denna del. Vi vill ge eleverna ökad frihet. Det är det den här propositionen och det här förslaget från utskottet handlar om.

Herr talman! Jag har redan kommenterat vad Kommunförbundet sade i utskottet och vad man säger i sin skrivelse. Det är möjligt att kommunerna uppfattar detta som en centralisering, att vi i riksdagen beslutar om vad elevens minsta rättighet skall vara. I så fall är jag beredd att ta den kritiken. När det gäller likvärdiga villkor, står det i propositionen att man har kommit fram till att likvärdiga ekonomiska villkor för en elev som väljer ett fristående alternativ är minst 85 % av genomsnittskostnaden. Det skulle vara mycket intressant om Eva Johansson svarade på frågan: Vad är behov? När Socialdemokraterna tidigare har behandlat fristående alternativ, har dessa behövt praktiskt taget ingenting alls. Där har behoven varit mycket små, och därför har de inte heller fått bidrag i någon större utsträckning. Då säger Eva Johansson: Nu skall vi tala om framtiden. Ja, jag talade också om framtiden. Jag berättade om den förtvivlade man som ringde från skolan och sade att han nu skulle få mindre kommunala bidrag därför att statsbidragen hade ökat. Så kommer det att se ut, Eva Johansson, om vi inte slår fast detta i riksdagen. Vi kommer att se ett tudelat Sverige, där vissa kommuner ger likvärdiga ekonomiska villkor för dem som väljer fristående alternativ, och andra kommuner gör det inte. De som väljer att bo i fel kommun kommer inte att att få möjligheter att välja ett fristående alternativ, därför att det blir för kostsamt. Så får det inte se ut. Det är därför som propositionen är lagd, och det är därför som det beslut vi fattar i dag är så oerhört betydelsefullt. Jag vill gärna sluta med att säga att den blomstertid nu kommer för alla Sveriges elever med detta beslut.